Herr talman! Det var ett långt och i många avseenden värdefullt svar som ecklesiastikministern gav på interpellationen angående =<:narkotikabruket bland skolungdomen. Det är onekligen en allvarlig fråga, och pressen har också behandlat den mycket ingående under den senaste tiden. Men det är en svår fråga att komma till rätta med, då det tydligen i många fall rör sig om hänsynslösa och samvetslösa individer som utnyttjar vår skolungdom. Statsrådet säger att narkotikabruket bland skolungdomen i vissa fall är ett utslag av missanpassning och ett symtom bland andra på att elevens anpassning är störd. Jag kan till dels dela den uppfattningen att det kan bero på detta, men frågan är om det inte också finns andra orsaker: det finns också människor som lockar de unga, skolungdomen, till att bruka narkotika. Därför är det så mycket viktigare att man företar — som statsrådet nämnde i slutet av sitt svar — ett uppspårande och oskadliggörande av narkotikaförsäljarna och deras distributionskanaler. Jag vill också i likhet med herr Ohlin notera att det är regeringens avsikt att snarast vidta erforderliga lagstiftningsåtgärder och = aktivisera samhällets resurser för att snabbt och kraftfullt möta dessa problem. Jag tror vidare att det är riktigt när ecklesiastikministern säger att skolans demokratisering, elevrådens och samarbetsnämndernas verksamhet och över huvud taget den ökade elevaktiviteten är värdefulla inslag i den botgöring som omedelbart behövs på denna punkt. Så är det en fråga som jag alldeles speciellt skulle vilja ägna några minuter åt, nämligen statsrådets besked att skolöverstyrelsen . anordnat kurser i humanbiologi vilka har syftat till att orientera biologilärarna i grundläggande medicinska frågeställningar och göra dessa lärare än mera skickade att undervisa i personlig hälsovård. Litet längre fram i sitt tal yttrade statsrådet att undervisning om narkotika och narkotikamissbruk bör i förebyggande syfte sättas in i lämpliga sammanhang, bl.a. vid undervisningen i biologi och samhällskunskap. Jag tror att detta är en fråga för biologilärarna och biologilärarutbildningen, men =<: naturligtvis också för lärare i samhällskunskap liksom i kristendomskunskap och religionskunskap. Biologilärarna får ju för närvarande sin ämbetsutbildning i botanik, zoologi och genetik — först sedan år 1953 ges en 20 timmars kurs i ämnet hygien. Den humanbiologiska sektorn — som statsrådet här berört i någon mån — är därför, såvitt jag förstår, uppenbart för liten. Detta framgår också inte minst av att på högstadiet 40 procent av den till ämnet biologi anslagna tiden skall avse humanbiologi, med mycket rikt och skiftande innehåll av stor betydelse för unga, växande människor. gäller sådana saker som fysisk mental hälsa samt sexualfrågan. Här skall också frågan om de narkotiska ämnenas och alkoholens verkningar föras in. Jag vill alltså poängtera att en biologilärarutbildning som nästan helt bygger på zoologi och botanik men bara i mycket ringa mån på humanbiologiska moment av dessa skäl framstår som ganska orimlig och inte adekvat med tanke på den situation vi nu befinner oss i. Inte heller lärarutbildningssakkunnigas förslag gav några garantier i detta avseende. Bristerna i nuvarande biologilärarutbildning får inte konserveras, utan de frågor som jag här berört måste få en större plats inte bara vid utbildningen av biologilärare utan också vid utbildningen av lärare i samhällskunskap och, som jag nämnde, i kristendomskunskap.
Herr talman! Jag behöver inte ytterligare stryka under vad jag sagt i mitt interpellationssvar. Vi är väl överens om vikten av att myndigheterna, även regering och riksdag, här visar vilja till handling. Jag vill bara svara på den enda direkta fråga jag fått. Professor Ohlin undrade om vi är nöjda med den forskning som hittills har bedrivits på detta område. Vi är inte nöjda, herr Ohlin. Det är just den omständigheten att vi vet så ytterst litet härvidlag som gör att vi verkligen måste intensifiera ansträngningarna på detta fält. I mitt interpellationssvar nämnde jag särskilt att en sociologisk undersökning av situationen i skolorna blir absolut nödvändig. Här i Stockholm görs en kartläggning genom <:skoldirektionens försorg. Medicinalstyrelsen fick enbart under förra månaden ett anslag på 270 000 kronor för vissa undersökning ar. Medicinska forskningsrådet har också tagit upp dessa problem. Men visst behöver vi mer forskning i dessa sammanhang. Till fröken Wetterström vill jag säga att det låter väldigt bra att man skall — som hon uttryckte sig — släcka elden utan att fråga efter orsaken. Så kan man naturligtvis göra när det gäller en byggnad eller andra döda ting, men jag tror att det är mycket farligt att angripa ett problem som detta — narkotikabruket bland ungdom och narkotikaproblemen över huvud taget, fröken Wetterström — utan att fråga just efter orsaken. Man kommer såvitt jag förstår att inte bara famla utan slå i blindo, om man inte har den utgångspunkten för sitt handlande att först ta reda på vad det är frågan om; och detta kräver forskning. Många har också i pressen varnat för panik och för alltför oöverlagda insatser och aktioner på detta område. I varje fall kommer vi nu att göra en kraftfull: satsning i skolan. Skolöverstyrelsen slår just i dag ut det programmet.
Herr talman! Jag vill understryka statsrådets ord att det här gäller att ta reda på orsakerna för att sedan komma till rätta med problemet. Samtidigt måste vi emellertid vidta alla åtgärder som kan anses lämpliga för att råda bot på narkotikamissbruket, speciellt missbruket bland ungdomen. Vi har här att göra med ett ytterst allvarligt problem. Alla ledamöter i denna kammare har väl blivit chockade av att läsa i tidningarna eller höra i radio eller TV att det utanför skollokalerna står tjänstvilliga personer som i krasst vinningssyfte och utan hänsyn till ungdomarnas hälsa och liv delar ut narkotika. Det är något fruktansvärt! Vi måste på allt sätt försöka stoppa den tillförseln och komma åt langarnästena. Och där gäller det att engagera skol ungdomen genom upplysning. Kunde man inte tänka sig att SECO skulle kunna fylla en viktig uppgift i den upplysningsverksamheten? För någon tid sedan såg jag ett bildband om narkotika, som hade utgivits av medicinalstyrelsen. Jag skulle vilja rekommendera att det bildbandet finge visas i samtliga landets skolor. Det var mycket talande. Men det var ingen skräckpropaganda. Tvärtom var det klart upplysande. Det var ett bildband som inte lämnade någon åskådare oberörd. Ävenså kan = föräldraföreningarna engageras i arbetet. Alla goda krafter måste hjälpa till för att få bukt med narkotikaproblemet, som annars kan växa oss över huvudet. Givetvis har samhället skyldighet att här ingripa, men även alla enskilda medborgare måste hjälpas åt i denna kamp.

Herr talman! Jag vill säga till statsrådet Edenman att jag givetvis inte i detta liksom inte heller i andra sammanhang underskattar forskningens betydelse. Statsrådet säger att det här först och främst gäller att utreda orsakerna till missbruket, men hur långt skall man i det fallet sträcka sig? är det verkligen i dagens situation det mest angelägna att ha alla utredningar på bordet innan åtgärder vidtas? Skall forskning först bedrivas lång tid framöver innan man skall kunna sätta in något verksamt botemedel? Vi vet ju att antalet ungdomliga missbrukare växer dag för dag. Statsrådets svar gäller till största delen åtgärder som är avsedda att verka på lång sikt. Det må så vara att man i skolorna nu skall lägga in undervisning om narkotika och dess farliga verkningar, men jag tror ganska litet på möjligheten att på det sättet avskräcka ungdomarna. De bryr sig nog inte så mycket om vad som i undervisningen sägs om missbrukets skadeverkningar. Snarare kan de bli ännu mera nyfikna på vad det kan innebära att pröva på narkotika. Som jag tidigare sagt är det väsentliga i all upplysningsverksamhet att ungdomarna får klart för sig att när de skaffar sig tabletter på illegal väg, så rör det sig om ett brott. Jag upprepar alltså vad jag förut sagt: Om vi kunde stävja den olaga införseln och langningen av narkotika genom en skärpning av straffbestämmelserna, så skulle ungdomarna inte ha möjlighet att lätt komma åt narkotika. Därför tycker jag att A och O i dagens situation är den uppgift som först och främst vilar på justitieministern.

Herr talman! Eftersom jag har blivit direkt apostroferad här och herr Ohlin har begärt en snar redogörelse för de lagstiftningsåtgärder, som kan ifrågakomma på detta område, vill jag säga några ord. Nu tillhör inte denna lagstiftning i alla delar mitt ämbetsområde, men då justitiedepartementet har en samordnande funktion inom lagstiftningen må det väl vara mig tillåtet att ändå ta till orda. Vad man för det första bör kunna se på är bestämmelserna om påföljd för olaga befattning med narkotika — alltså den illegala narkotikahandeln. Där är normalstraffet nu fängelse i högst ett år. Önskemål har framförts om att detta straff skulle höjas i varje fall upp till samma gräns som gäller för olaga rusdrycksförsäljning — d.v.s. två år — eller till samma straffmaximum som gäller för ocker, nämligen fyra år. Man skulle kunna tillgodose dessa önskemål genom en höjning av strafflatituden för normalfallet till fängelse i två år och till fyra år för det grova narkotikabrottet, alltså de fall då synnerligen försvårande omständigheter föreligger. Vad man för det andra har att ta hän syn till är att när narkotikabrott är ringa omfattar straffskalan endast böter. Det innebär att sådana processuella tvångsmedel som häktning, husrannsakan och kroppsvisitation inte kan förekomma. Detta är i vissa fall otillfredsställande, t.ex. då det narkotikainnehav som polisen vid ett ingripande påträffar hos en person är så litet att innehavet i och för sig inte kan bedömas annat än som ringa narkotikabrott men polisen ändock har anledning misstänka att det är fråga om ett led i en yrkesmässig försäljning. Jag skall inte gå in på hur en sådan situation skulle kunna klaras upp — det skulle föra för långt. Men det är en av de situationer vi måste överväga. För det andra är det i varje fall tveksamt om brottsbalkens medverkanderegler är analogiskt tillämpliga på narkotikabrotten, och därför bör narkotikaförordningen för säkerhets skull kompletteras med en bestämmelse om straff vid medverkan, i varje fall i vissa narkotikabrott. Den tredje frågan rör olovlig införsel eller utförsel av narkotika eller försök härtill. Då gäller inte straffbestämmelserna i narkotikaförordningen, utan bestämmelserna i lagen om straff för varusmuggling. Den sistnämnda lagen innehåller emellertid inga bestämmelser om straff för förberedelse till brott. Brottsbalkens bestämmelser om förberedelse till brott gäller nämligen endast om det beträffande ett visst brott är föreskrivet att förberedelse skall bestraffas. Man kan ju överväga att låta förberedelsebestämmelserna bli tillämpliga också vid nar kotikasmuggling — det lär ha förekommit fall då detta skulle ha varit erforderligt. Också bestämmelserna om förverkande vid narkotikabrott kan aktualiseras. Herr talman! Det är dessa delar av det straffrättsliga systemet i fråga om narkotikabrotten som närmast kommer i åtanke när man vill göra en översyn.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det var en redogörelse för problemställningarna, och jag begärde ju inte att det från regeringsbänken skulle ges några mera preciserade upplysningar nu. Jag understryker att vi kan hoppas att mycket snabbt få förslag till konkreta åtgärder. Jag vill emellertid begagna tillfället att understryka en enda synpunkt. Om den vanliga förordningen om smuggling gäller beträffande olaglig införsel av narkotika till landet, så förefaller det vara ganska uppenbart att skärpta bestämmelser här måste tillämpas. Smuggling är förvisso inte något vackert brott över huvud taget. Det finns väl ändå en viss skillnad mellan en del mindre grava fall av smuggling och olaglig import av narkotika — ofta i stora kvantiteter — i avsikt att möjliggöra en illegal handel. Det förefaller som om det skulle finnas starka skäl att anta att olaga införsel av narkotika är ett led i en aktion, som också innefattar illegal distribution av narkotika. Därför skulle jag våga mig på — utan några mera precisa uttalanden att uppmana justitieministern att som ett led i den skärpning av bestämmelserna, som allmänt kan befinnas lämplig, inte minst beakta de starka skäl som talar för ett inskridande av mycket bestämt slag mot olaga införsel av narkotika till landet.
Herr talman! I viss mån är herr Ohlins önskemål uppfyllt. Varusmugglingslagen innehåller nämligen en särskild strafflatitud för smugglingsbrott som är grova, och det har klart sagts ut i förarbetena att om varusmugglingen avser narkotika skall brottet betraktas som grovt.

Herr talman! Fru Holmberg har frågat mig om jag överväger att föranstalta om en översyn av ersättningen till trafikföretag som driver icke lönsamma busslinjer. Mot bakgrund av utvecklingen av busstrafiken på landsbygden uppdrog regeringen den 13 januari i år åt statens biltrafiknämnd att närmare undersöka om en ändring av den statliga bidragsgivningen kan anses nödvändig. Undersökningen skall redovisas i samband med nämndens anslagsframställning i höst.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för det svar jag har fått. Jag vill gärna utläsa av svaret att det är positivt — regeringen har ju uppdragit åt biltrafiknämnden att göra en närmare undersökning. Men med hänsyn till att det här gäller ett så stort problem skulle jag varit ännu tacksammare om svaret hade varit litet mera engagerande. Det är ju sedan länge fastslaget att orsaken till den mycket snabbt fortgående koncentrationen av järnvägstrafiken och busstrafiken är det minskade trafikunderlaget och den därmed minskade lönsamheten.

inom inrikesdepartementet — jag nämner den i min interpellation — och har att utreda frågan om servicen, bl.a. beträffande kommunikationerna inom glesbygderna, har målsättningen varit och är fortfarande att vidmakthålla och förbättra dessa kommunikationer. Jag vill här citera vad föredragande departementschefen anförde i Kungl. Maj:ts proposition nr 191 angående riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken, vilken antogs av 1963 års riksdag. Han säger däri bl.a.: »Också transportbehov, som inte tillgodoses med individuella transportmedel och som är alltför ringa som underlag för en självbärig, allmän transporttjänst, måste emellertid transportmedel i rimlig omfattning stå till förfogande. Glesbygdens transportförsörjning framstår härvid som ett väsentligt problem, vars lösning förutsätter insatser från det allmännas sida.

De bidrag, som för närvarande utgår till trafikföretagen, har från budgetåret 1964/65, då bidragsbeloppet var 6,1 miljoner kronor, i årets budget höjts till 7 miljoner. Enligt vad som refererats i Svensk Omnibustidning i januari i år har de i bidragsansökningarna redovisade underskotten under motsvarande tid ökat med betydande belopp, och bidragen har täckt en allt mindre del av underskotten. Den av 1966 års riksdag beslutade höjningen av priset på motorbrännolja har åsamkat de trafikföretag, som under budgetåret 1965/66 erhållit statsbidrag, en ökad årskostnad med 2,6 miljoner kronor. Man säger också att den höjning av bilskatten, som beslutats vid årets riksdag, kommer att medföra en ytterligare höjning av årskostnaderna med 5,9 miljoner kronor. Detta är bara några siffror, men jag tror att man av dem kan utläsa att statsbidragen till de berörda trafikföretagen är väsentligt uttorkade, varför det med all tydlighet framstår som nödvändigt att det sker en uppräkning av bidragsgivningen. När anslagsframställningen kommer i höst, hoppas jag att den av biltrafiknämnden gjorda undersökningen skall leda till en höjning härvidlag. Försämrade kommunikationer är numera ett problem inte bara för glesbygden — alltså vad vi norrlänningar kallar glesbygd — utan även för tättbebyggda områden. Jag tackar för svaret och hoppas att statsrådet medverkar till en lösning av dessa problem innan den nödvändiga servicen i fråga om kommunikationer har försämrats alltför mycket.
Herr talman! Bidragsgivningen infördes för fem—sex år sedan, och ungefär 200 företag får nu glädje av den. Det betyder att praktiskt taget all busstrafik i glesbygd är stödd av det allmänna genom detta särskilda bidrag. Jag är övertygad om att det har betytt mycket för att upprätthålla en någorlunda tillfredsställande trafik i dessa delar av landet. Jag delar naturligtvis fru Holmbergs mening att vi med största uppmärksam het skall följa utvecklingen på detta område och se om det finns motiv för en höjning av bidragen. Det är anledningen till att denna undersökning kommit till stånd, och den kommer som sagt förmodligen att redovisas i samband med anslagsframställningen i höst.

Herr talman! De motioner som behandlas i bevillningsutskottets förevarande betänkande gäller som vi nyss hörde frågan om beskattningen av idrottsmännens tävlingspriser. I motionerna har yrkats att gällande regler skall ändras och generösare tolkning tillämpas vid beskattningen än vad nu är fallet.

Vi har också framhållit i reservationen att anvisningarna inte är ovillkorligen bindande för taxeringsmyndigheterna och att de därför ger utrymme för en skälighetsbedömning. Anvisningarna ger besked om hur man skall beräkna normalfallen. Eftersom det ibland är fråga om värdering av varupriser kan det enligt reservanternas mening från rättvisesynpunkt vara påkallat att avvika från den av riksskattenämnden anvisade schablonen. Vi framhåller också att departementschefen i ett interpellationssvar den 26 januari i år sagt att gällande regler medger, att skattemyndigheterna visar tolerans vid beskattningen av idrottsmännens priser och att prövningen därför inte behöver vara detaljerad. Herr talman! Detta är i korthet reser vanternas synpunkter på denna fråga, och med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande nr 9 fogade reservationen.

Herr talman! De ledamöter som med lottens hjälp har blivit i majoritet i bevillningsutskottet har funnit skäl att bifalla en centermotion med utredningsyrkande rörande «beskattningen av idrottspriser. Det är en fråga som har tilldragit sig ett betydande intresse, främst i idrottskretsar men även hos den stora allmänheten. Detta sammanhänger väl med de normer och schablonregler som gäller på detta beskattningsområde, men det beror självfallet också på det sätt på vilket dessa normer och regler tillämpas i det praktiska taxeringsarbetet. Några fall har ju blivit särskilt uppmärksammade. Trots de åberopade anvisningarna från = riksskattenämnden har bedömningarna i de enskilda fallen blivit synnerligen olika, och detta har i idrottskretsar framkallat en berättigad irritation, som knappast kan vara ägnad att stimulera idrottsintresset i vårt land. Vi tror därför att det kan vara både riktigt och viktigt att riksdagen i en sådan situation ger sin mening till känna, eftersom riksdagen är utövare av både lagstiftningsmakten och beskattningsrätten. Med hänsyn till det intresse för idrotten som riksdagen ofta visat kan väl en sådan mening endast bli av positivt värde för idrottsmännen och idrottsrörelsen i dess helhet — det är i varje fall utskottsmajoritetens uppfattning och förhoppning. När man studerar de lagbestämmelser som gäller för detta område, kommer man i kontakt med ganska besvärliga gränsdragningsproblem. Den åtskillnad som lagstiftningen — eller kanske i vissa fall praxis — gör mellan gåva och tävlingspriser verkar inte övertygande. Medan gåvor upp till 2000 kronor i många fall är undantagna från beskatt ning anses det pris man vinner i en tävling utgöra ett slags ersättning för en tävlingsprestation. Därvid bortser man helt och hållet ifrån att idrottspriser i många fall kan vara av gåvokaraktär och att man ibland kan påvisa en klar gåvoavsikt från givarens sida. I praxis förändras tydligen detta förhållande av själva tävlingsmomentet, och tävlingspriser skall inkomstbeskattas på grund av att de utgör ersättning för en utförd prestation. Att detta, herr talman, är litet svårbegriplig materia och skapar irritation hos idrottsfolket har jag full förståelse för. Visserligen är det sant och riktigt att det ligger en prestation bakom erhållandet av priser eller belöningar. Men det är enligt min mening svårare att bevisa att prestationen skulle utgöra något vederlag för utfört arbete åt givaren. Vad motionärerna begärt och utskottet tillstyrkt är en utredning om en generösare beskattning av idrottspriser. Jag vill ännu en gång understryka ordet generösare. Att den socialdemokratiska halvan av utskottet icke ansett sig kunna biträda en sådan hemställan om en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om en utredning och en översyn på detta område är litet förvånande.

Att man kan komma till sådana resultat tycker jag är litet förvånande, när man i samma reservation också talar om att taxeringsmyndigheterna är »oförhindrade att göra beräkningen på annat sätt». Det är också vad som skett, till nackdel för idrottsmän nen åtminstone i vissa fall — och som skapat den irritation som i dag :åder i idrottskretsar. Vi inom utskottsmajoriteten finner det olyckligt med denna osäkerhet i bedömningen av vad som är skattepliktig förmån, och vi anser att anvisningarna till taxeringsmyndigheterna borde kunna ges en klarare utformning och att tillämpningen dessutom borde kunna göras mera generös. Detta menar vi att en utredning ganska snabbt skulle kunna bli ense om. Och vad en sådan utredning dessutom borde se på är värderingen av nyttosaker, som ofta ingår i prissamlingarna. Det måste nämligen starkt ifrågasättas huruvida något saluvärde kan bestämmas för idrottspriser som enligt för vissa idrotter gällande amatörregler inte kan säljas.

Då frågar jag mig: Vad har Assar Rönnlund för ekonomiskt utbyte av dessa ting? Han kan möjligen skänka bort dem. Men nog måste det kännas litet hårt att enligt nu gällande värderingsregler bli inkomstbeskattad för sådana här idrottspriser i så stor utsträckning som sker. — Det visar sig också att Assar Rönnlund personligen inte anser sig kunna fortsätta att ta emot idrottspriser om han skall erlägga skatt för priserna i samma utsträckning som hittills. Och nog borde det, herr talman, vara möjligt att få till stånd mera tillfredsställande schabloner och lösningar i fall som dessa. När man lyssnar till reservanternas talesman herr Engkvist och när man läser reservationen får man intrycket att reservanterna dels anser att det är bra som det är, dels hoppas på en modifiering av riksskattenämndens scha bloner för beskattning av ersättningar och priser. Men det går nog inte att plädera för båda dessa ting på en gång — de två ståndpunkterna är, såvitt jag förstår, inte förenliga.

Utskottsmajoritetens uttalande att beskattningen bör göras generösare och reservanternas önskan om en modifierad beskattning bör till ordalydelsen smälla lika högt. Men skall det bli något resultat av tyckandet måste riksdagen, herr talman, bifalla utskottsmajoritetens förslag. Därför ber jag att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inte deltagit i utskottsbehandlingen av detta ärende, men trots det vill jag gärna helt kort anföra några synpunkter. Jag kan till att börja med instämma med herr Eriksson i Bäckmora när han säger att denna fråga har väckt betydande intresse, dock inte därför att det stora flertalet idrottsutövare drabbas av någon beskattning på grund av ersättning som de erhåller eller priser som de mottar. För det övervägande antalet idrottsutövare innebär idrottandet varken inkomster i form av ersättning eller priser av sådan storlek att de kan bli föremål för beskattning. För dem är idrotten enbart ett nöje; de flesta får också betala för detta nöje, och de gör det gärna. Det har emellertid uppstått vissa konflikter mellan några av våra toppidrottsmän och skattemyndigheterna, och det är väl detta som har orsakat den uppmärksamhet som herr Eriksson i Bäckmora hänvisar till. När jag har läst utskottsutlåtandet och reservationen har jag dragit den slutsatsen att det egentligen inte råder så stor skillnad mellan majoriteten och reservanterna. De är faktiskt överens om att det inte är riktigt bra som det nu är beträffande beskattningen av idrottspriser, trots att riksskattenämndens anvisningar, som utfärdades år 1964, betyder en klar förbättring i jämförelse med tidigare förhållanden. Det man inte kunnat enas om inom utskottet är vilken väg som är den lämpligaste för att åstadkomma önskvärda förbättringar. I reservationen erinrar man om att överläggningar pågår mellan riksskattenämnden och Riksidrottsförbundet. Det är också riktigt. Under november månad föregående år föreslog representanter för Riksidrottsförbundet vid en överläggning med riksskattenämnden att vissa förändringar i anvisningarna skulle göras. Senare har Riksidrottsförbundet i en skrivelse den 15 februari i år preciserat sina förslag till förändringar. I huvudsak innebär dessa att beskattning bör ifrågakomma endast om den kontanta inkomsten av idrottsverksamhet överstiger 1 000 kronor eller i form av nyttovaror 2000 kronor per år i stället för 500 respektive 1 000 kronor enligt nu gällande anvisningar.

Beträffande nyttopriserna har Riksidrottsförbundet framhållit att de ofta utgöres av varor som är skänkta. Det kan också röra sig om varor av äldre modell eller sådana som i Övrigt är svårsålda. Inte sällan erhåller idrottsmännen priser som de inte har någon användning för. Riksidrottsförbundet anser det motiverat att man vid beräkningen av en sådan varas värde endast skall ta upp halva försäljningspriset. Detta har tidigare framhållits här i riksdagen, bl.a. av herr Ekström i Iggesund i en interpellationsdebatt som hölls i januari i denna fråga. Det har också framhållits i motionen och i utskottsutlåtandet och nu senast av herr Eriksson i Bäckmora. De överläggningar som förts mellan rikskattenämnden och Riksidrottsförbundet är inte avbrutna utan pågår. De skall fortsätta. Jag hoppas att man under dessa överläggningar skall komma fram till sådana resultat, att man har anledning att bli mera tillfredställd med kommande anvisningar än med dem som nu gäller. Utskottsbetänkandet framhåller en sak som jag gärna vill stanna ett ögonblick inför. Det heter där bl.a: »Konfliktsituationen mellan beskattningsregler och amatörregler bör därvid uppmärksammas.» Av flera skäl tror jag inte att man skall blanda in de s.k. amatörreglerna vid de överväganden som skall göras; för övrigt finns inga enhetliga amatörregler. Inom många idrottsgrenar är man helt i avsaknad av regler som bestämmer ersättningar eller prisernas storlek och värde. Inom andra idrotter har man ganska generösa bestämmelser beträffande såväl ersättning som priser. Därtill har vi en grupp förbund, inom vilka man har mycket stränga och hårda bestämmelser, ja så stränga att man kommer i konflikt med gällande regler, om man erhåller ersättningar eller priser till sådana värden som enligt riksskattenämndens anvisningar nu inte skulle beskattas. Ofta är också dessa ersättningsbestämmelser reglerade i stadgar för internationella specialförbund. Jag har velat påpeka dessa förhållanden för att klargöra att denna fråga har flera sidor. Den är kanske inte så lättlöst som man frestas att tro vid en mera ytlig kontakt med densamma.
Herr talman! Herr Allard gjorde gällande att det egentligen inte skulle vara så stor skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning. Den skillnaden föreligger i varje fall att utskottsmajoriteten vill ha en utredning som närmare ser över dessa problem, medan reservanterna delvis tycker att det är bra som det är och delvis hoppas på den skrivelse som Riksidrottsförbundet har tillställt riksskattenämnden. Herr Allard hoppas att man därmed skall kunna komma till ett bra resultat, vilket även jag gör. Jag skulle emellertid tro att riksskattenämndens möjligheter därvidlag är mera begränsade än riksdagens i detta sammanhang. Därför ser vi det såsom ett stöd just för denna skrivelse att riksdagen uttalar sin mening och bifaller utskottets hemställan i detta hänseende. Eftersom herr Allard redan har levererat en skrivelse av samma innebörd som motionen och utskottets hemställan, hade herr Allard lämpligen kunnat tala för utskottet och kanske även röstat för dess förslag. Jag tror att ett gott samspel då skulle ha åstadkommits. Herr Allard säger att skillnaden bara ligger i vilken väg man väljer. Jag tycker att vi i detta fall kunde ha enats. Han säger också att detta problem har många sidor och visst har det det. Men därför tycker vi det skulle vara befogat med en utredning.
Herr talman! Jag har ansett det riktigt att för riksdagen redovisa att överläggningar pågår i denna fråga och att preciserade förslag har framförts av Riksidrottsförbundet. Jag vill dessutom framhålla för herr Eriksson i Bäckmora att jag ställer mig mycket tveksam till en utredning där man, som det sagts i utskottsutlåtandet, skall uppmärksamma konfliktsituationen mellan de s.k. amatörreglerna och beskattningsreglerna. Det finns inga entydiga amatörregler. Om en sådan uppmärksamhet skulle leda till att man anpassade beskattningsreglerna efter exempelvis de amatörregler som gäller för vissa idrotter skulle det till och med kunna medföra att man fick skärpta anvisningar, och det önskar väl ingen.
Herr talman! Den stora frågan i detta sammanhang anser utskottsmajoriteten vara att vi får en utredning beträffande generösare beskattning av idrottspriserna. Även herr Allard tycks vara inne på den linjen. Därför förvånar det mig att han kan argumentera mot utskottsmajoritetens förslag, när herr Allard i stället borde talat för en utredning.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har redan sagt det mesta av vad jag velat framföra. Jag skall därför endast understryka några punkter som jag tycker är väsentliga och som hittills inte berörts i debatten. Jag är övertygad om att det inte råder någon skillnad i uppfattningen om idrottens stora betydelse för det svenska folket mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Det torde heller inte råda några delade meningar om elitidrottsmännens betydelse som stimulans för idrotten i stort — även för motionsidrotten. Man kan i detta sammanhang inte bortse från den propa ganda som våra toppidrottsmän gör för vårt lands good will i internationella sammanhang. Vi behöver elitidrottsmännen, och vi måste se till att vi får sådana även i framtiden. Mot denna bakgrund synes det mig underligt att utskottet inte har kunnat ena sig om det yrkande som utskottsmajoriteten har framställt. Jag tycker att det är beklagligt. Herr Engkvist sade bl.a. att de normer som riksskattenämnden utfärdat är till stor nytta för taxeringsmyndigheterna. Vi har dock sett att konfliktsituationer uppstår då taxeringsnämnderna inte vet hur de skall ställa sig. I bevillningsutskottets betänkande står bl.a. att normerna inte är strikt hållna, och i synnerhet är detta fallet vid beskattningen av idrottspriser och de problem som sammanhänger därmed. Herr Allard känner bättre till idrotten än någon av oss andra här i kammaren och är över huvud taget en klok karl. Herr Allard är emellertid litet ängslig för att resultatet av en utredning skulle komma i konflikt med amatörreglerna. Jag tror inte alls det. Utredningen kommer naturligtvis att se till att amatörreglerna iakttas, så att inte något annat land i världen kan säga att de svenska idrottsmännen är på väg att bryta amatörreglerna och bli professionella. Vi får också förutsätta att utredningen kommer att ta tid på sig, och det är ingen fara för de idrottsmän som vi skall skicka till olympiaden — till dess blir utredningen inte färdig. Utredningsmännen måste dessutom ha fullt klart för sig att vi inte kan gå utanför det som amatörreglerna fordrar. Jag tycker som sagt att det skulle ha varit en heder för reservanterna om de hade ansett sig kunna stödja utskottet. Jag är glad över de förhandlingar mellan Riksindrottsförbundet och riksskattenämnden som också herr Allard talade om, men det måste vara ett stöd för den svenska idrotten om även Sveriges riksdag uttalar sig positivt i denna sak.
Herr talman! Jag vill först framhålla för herr Eriksson i Bäckmora att jag inte argumenterar emot utskottets uppfattning om önskvärdheten av generösare bestämmelser om beskattning av idrottspriser — det framgår väl av det förslag som Riksidrottsförbundet har lämnat till riksskattenämnden och av att jag är en av förhandlarna. Vad man kan ha delade meningar om är på vilken väg vi når det bästa resultatet. Jag vidhåller vad jag tidigare har sagt här att man bör hålla de s.k. amatörreglerna utanför när man diskuterar beskattningen av idrottsmännens ersättningar och priser.

Herr talman! Utskottets talesman var mycket angelägen om att framhålla, att det var på grund av centerpartimotioner som bevillningsutskottets lottmajoritet hade tagit ställning i detta ärende. I mitten av januari ställde jag en enkel fråga till finansministern angående beskattningen av idrottsmännens ersättningar och tävlingspriser. Dagen därpå framställdes en likadan fråga i första kammaren. Sedan gick det ytterligare några dagar, och så väcktes de motioner från centerpartihåll som bevillningsutskottet nu har behandlat. Om det funnes en upphovsrätt i arbetet här i riksdagen, skulle jag kanske kunna tillskriva mig den rätten i denna fråga! Det är sannerligen inte någon stor skillnad i uppfattning mellan utskottets lottmajoritet och reservanterna, och det synes mig som om man borde ha kun nat komma överens, men så har det ju inte blivit. Jag formulerade min fråga till finansministern så att jag önskade veta, huruvida finansministern var beredd att medverka till att nya överläggningar kom till stånd mellan riksskattenämnden och idrottens organisationer. Jag ansåg att det skulle vara den rätta vägen. Att begära en utredning, kanske rent av en parlamentarisk utredning, i de här frågorna skulle inte gagna saken. De som känner idrotten inifrån genom arbete i idrottens organisationer bör få sätta sig vid förhandlingsbordet för att tillsammans med riksskattenämnden Ööverlägga i dessa spörsmål. Jag är liksom herr Allard mycket betänksam inför det som utskottet har skrivit om konflikten mellan beskattningsregler och amatörregler. Jag hoppas att jag verkligen har tolkat uttalandet rätt och att man inte menar att en utredning skall syssla med idrottens interna problem eller försöka skilja mellan amatörer, icke-amatörer och professionella. Ett av de stora specialförbunden kommer inom de allra närmaste dagarna att pröva sina regler och förhållanden i detta avseende. Som herr Allard redan har sagt är de nuvarande bestämmelserna mycket skiftande. När Riksidrottsförbundet för jämnt en månad sedan i en skrivelse har specificerat sina önskemål, anser jag att syftet med den fråga, som jag den 17 januari ställde till finansministern, har blivit tillgodosett, och det föranleder att jag kan yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Ekström i Iggesund och jag skall väl inte kivas om vem som var först med att ta upp det här spörsmålet i riksdagen. Herr Ekström säger att det var han och att min motion kom i efterhand. Den saken har väl i och för sig ingen betydelse, men jag kan med rent samvete säga att jag funderade på det här problemet under juldagarna där hemma och hade motionen klar innan herr Ekström framställde sin fråga. Jag hoppas emellertid att herr Ekström med sin fråga syftade på just de problem som vi vill att en utredning skall ta upp. Därför borde det inte vara så svårt för herr Ekström att följa utskottet i dag. Jag hoppas att han har talat med så många av sina kamrater, att förslaget kan segra i kammaren.
Herr talman! Det är riktigt att herr Ekström under denna riksdag själv har ställt en enkel fråga till finansministern i samma ärende som motionen behandlar. Finansministern utlovade inte i svaret någon som helst ändring utan hänvisade bara till möjligheterna att åstadkomma rättelser inom ramen för gällande bestämmelser. Det förvånar mig litet att herr Ekströms heta önskan i januari att få en rättvisare beskattning har svalnat så mycket i mars att han inte ens anser sig kunna rösta på en motion som tar upp precis samma ärende, när läget ändå är helt oförändrat sedan han framställde sin fråga till finansministern. Jag skall inte lägga mig i diskussionen mellan herr Ekström och herr Johansson om vem som var först. Jag vill bara påminna om att en centerpartist i första kammaren, herr Svanström, samma dag ställde en fråga till finansministern i samma ärende. Herr Ekström säger att parterna borde få sätta sig vid ett bord och lugnt resonera om saken. Det tycker jag också, men sådana resonemang hindras väl inte av att en utredning arbetar samtidigt. När både herr Allard och herr Ekström talar om att en utredning skulle kunna leda till en skärpning av bestämmelserna tycker jag att de hemfal ler åt demagogi. Inte kan en utredning leda till en skärpning, om riksdagen uttalar att man vill ha en generösare beskattning! Det argumentet håller inte.
Herr talman! Jag vet inte varifrån herr Eriksson i Bäckmora har fått uppfattningen att det skulle kunna bli en skärpning av bestämmelserna. Den som känner idrottens organisationer måste nog hålla på att reservanternas linje är den bästa. Reservanterna föreslår ju att motionerna skall anses besvarade. Jag förstår att herr Johansson i Växjö ägnar sig åt en hel del saker redan innan riksdagen börjar, och jag tror honom att han tänkte på den här frågan under juldagarna, men det är betecknande att motionen inte väcktes förrän ungefär en vecka efter det att ärendet hade blivit föremål för uppmärksamhet både här i riksdagen och i pressen.

Herr talman! Jag hade faktiskt för avsikt att helt avstå från att säga någonting här, eftersom herr Eriksson i Bäckmora så fylligt och så klokt talade för den enligt min mening enda riktiga linjen här, nämligen utskottets. Men det var ett par uttalanden, bl.a. av herr Allard, som gjorde att jag inte kunde underlåta att i alla fall i denna fråga säga ett par ord. Herr Allard säger att man faktiskt är överens om att det inte är riktigt bra som det är nu beträffande beskattningen av idrottspriser. Ja, det är ju det som är det kuriösa i detta fall, att man med reservanternas motivering skulle kunna komma fram till utskottets ställningstagande. Reservanterna talar också om hur otillfredsställande förhållandena är på denna punkt. Det är då egendomligt att inte slutledningen blivit densamma som utskottsmajoritetens. När herr Allard sedan säger att man, om det blir en sådan utredning, rent av skulle kunna befara skärpta anvisningar, så har jag mycket svårt att hänga med. Man kan väl ändå inte med ett uttalande från riksdagen i överensstämmelse med utskottets linje, vari man just skulle peka på behovet av generösare linjer, tänka sig, att detta skulle resultera i anvisningar som innebar skärpta bestämmelser! Det skulle innebära ett desavouerande av riksdagen som i varje fall inte riksskattenämnden skulle ha rätt att göra. Jag tycker nog också man kan tilllägga att det ändå inte kan bli så, att reglerna på vårt skatteområde fixeras mellan enskilda organisationer och riksskattenämnden utan att riksdagen har vetskap om vad som sker. Det är väl rimligt att riksdagen får ange tonen i de anvisningar som skall utfärdas. Jag tror att de överläggningar som äger rum i denna fråga mellan Riksidrottsförbundet och riksskattenämnden kan vara ett mycket bra underlag för den utredning som utskottsmajoriten begär. Det förhåller sig dessutom inte så, som herr Allard sade, om jag uppfattade honom riktigt, att det är fråga om en anslutning till amatörbestämmelserna, utan man har från utskottsmajoritetens sida pekat på den konflikt som här kan uppstå mellan amatörreglerna och de skattemässiga reglerna. Det är väl otvetydigt att den frågan behöver beaktas. Upphovsrättsliga problem är i detta land mer än i många andra länder verkliga problem. Det har ju också visat sig här i dag, att ett sådant problem har föranlett en liten debatt för sig själv inom ramen för debatten om huvudfrågan i detta ärende. Det har nämligen blivit en debatt här om vem som har upphovsrätten i detta fall. Jag skulle gärna vilja lugna både herrar centerpartister och herrar socialdemokrater på denna punkt med att påpeka att det kanske inte är så viktigt att tala om månader och dagar under år 1967 i detta sammanhang. Vad beträffar upphovsrätten härvidlag så tog min partikamrat folkpartisten herr Tobé redan 1963 upp denna fråga i en interpellation till finansminister Sträng. Därmed kanske den upphovsrättsliga frågan kan vara avklarad för dagen.

Herr talman! Vid varje tillfälle man tar upp en fråga som behandlats flera gånger tidigare, brukar herr Ekströms partivänner vara mycket noga med att påpeka detta. I fortsättningen skall jag emellertid be att få anlita herr Ekström i Iggesund som referens när vi återkommer med krav som inte blivit tillgodosedda.

Herr talman! Jag skall inte diskutera upphovsrätten då det gäller denna fråga, ty jag anser att den är oväsentlig i detta sammanhang. Viktigast är ändå att frågan rent allmänt tas upp, vem som gör det spelar mindre roll. Jag tror att vi hade sluppit en del av den här arga diskussionen, om utskottet hade remitterat motionen till Riksidrottsförbundet och därifrån fått en klargörande syn på hela problemet. Herr Johanssons i Växjö påpekande att idrotten spelar en stor roll i det internationella samarbetet är både riktigt och nödvändigt. Man kommer inte ifrån att stjärnidrotten är betydelsefull och att en stimulering av aktiviteten på detta område måste befrämja vårt lands PR och kontakterna med andra länder. Att vara stjärnidrottsman är emellertid i dag både påkostande och förenat med många uppoffringar. Det gäller därför enligt min mening att vara generös vid den nödvändiga bedömningen av beskattning av idrottspriser. Nog vore det bäst om man kunde uppnå internationell likformighet när det gäller dessa frågor, men det är naturligtvis omöjligt på grund av de skilda beskattningssystemen i olika länder. I Norden borde vi emellertid kunna samarbeta för att åstadkomma likformiga regler.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

Herr talman! Här har upphovsrätten diskuterats och jag vill gärna erkänna att man från såväl mitt partis sida som från centerns och från fru Nettelbrandts partis sida försöker göra partipolitik av frågan om beskattningen av idrottspriser. Så borde det inte vara. Både utskottsmajoriteten och reservanterna är nog ganska överens om att gällande anvisningar medfört en enhetligare beskattning än tidigare. Jag tror också att dessa anvisningar är relativt gynnsamma för dem som mottar idrottspriser. Av finansministerns uttalande framgår såsom man kan läsa i reservationen — att anvisningarna från riksskattenämnden inte är bindande för de lokala taxeringsmyndigheterna. Dessa har mycket fria händer då det gäller att beskatta idrottspriser. När frågan behandlades i bevillningsutskottets andra avdelning var man där från första början helt överens, men när den kom tillbaka till utskottet i plenum, lämnades helt plötsligt en borgerlig reservation, möjligen med tanke på utsikterna att därigenom uppnå en viss politisk framgång. Vi var nog i bevillingsutskottets andra avdelning rädda för att en stor publicitet kring en eventuell utredning kunde komma att leda till att mängder av idrottsmän finge en hårdare beskattning än de för närvarande har. Ty det är ju inte särskilt troligt att en topp idrottsman, som åker land och rike runt och gör god PR — som herr Johansson i Växjö sade — för vårt land, kan leva på några blygsamma dagtraktamenten, utan det måste nog lämnas även andra, kontanta ersättningar. Idrottsmannens hustru kan väl inte gå in i en affär och säga, att hon vill ha gratis livsmedel till sig och sina barn, därför att hennes man är ute och reser. Jag kan därför inte komma ifrån att den utredning som utskottet förordat också bör ta reda på vilka belopp som utgår till den enskilde idrotts mannen både i form av priser och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid träning och tävlingar. Det finns exempelvis idrottsmän som av sina klubbar får fria studier till ingenjörsexamen eller ekonomexamen. Även sådana ting måste väl beaktas av en utredning. Vi är väl alla mycket intresserade av ishockey — det kommer säkert att visa sig i morgon då VM börjar — och när vi läser tidningarnas idrottssidor ser vi att en idrottsklubb som övertar en ishockeyspelare från en annan klubb kan få betala övergångsersättningar på 50 000, 60 000 eller 70 000 kronor. Är det så alldeles säkert att den enskilde spelaren inte får någon del av de stora summor som i dag ändå är i omlopp inom den svenska idrotten? även detta förhållande måste väl en utredning studera. I dessa frågor sker det ju ett samråd med Riksidrottsförbundet, och jag tror att herr Allard har gett uttryck för en riktig uppfattning, när han säger att Riksidrottsförbundet inte är intresserat av en ingående utredning. Varför så är fallet får väl Riksidrottsförbundets representanter själva redogöra för — det kan de ju göra offentligt i annat sammanhang. Herr Johansson i Växjö och andra framhåller att toppidrottsmännen gör mycket god PR för vårt land — det är alldeles riktigt — och därför borde beskattas på ett generösare sätt. Men det finns många andra som gör en god PR för vårt land. För några år sedan reste Arne Geijer och Bertil Kugelberg till England, Amerika och andra länder och berättade om hur bra parterna på den svenska arbetsmarknaden kom Ööverens. Deras resa fick stor publicitet och de gjorde god PR för Sverige. Skall dessa herrar också beskattas efter andra regler än vad som gäller för inkomsttagare i allmänhet? Jag tror att det är mycket farligt att ge sig in på en sådan väg. Framför allt gäller detta den mening som utskottet ställt sig bakom, nämligen att man, för att idrottsmännen inte skall komma i konflikt med amatörreglerna, bör ha andra beskattningsregler för dem. Skall de stadgar och regler, som gäller i den idrottsförening jag tillhör, vara bestämmande för hur jag skall beskattas enligt den svenska skattelagstiftningen? Vi har mängder av föreningar av olika slag. Om deras stadgar föreskriver att en medlem av en viss anledning skall uteslutas, så bör väl dessa förhållanden regleras genom lagstiftning. Jag anser alltså att det är en farlig väg som utskottet slagit in på. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda mer i denna fråga, men jag måste få rätta herr Kristenson på en punkt. Han sade att vi hade varit överens i andra avdelningen men att det vid utskottets plenum avgavs en borgerlig reservation. Herr Kristenson! Förhållandet är ju det att det avgavs en socialdemokratisk reservation. Det är alltså herr Kristenson och hans partivänner som är reservanter. Herr Kristenson kom också med påståendet att om riksdagen skulle uttala sig för en utredning, så skulle mängder av idrottsmän beskattas hårdare. I så fall har herr Kristenson förmodligen inte läst vad utskottsmajoriteten säger; vi vill nämligen att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t och beställa en utredning i syfte att åstadkomma generösare beskattning av idrottspriser. Hur detta skall kunna leda till en hårdare beskattning kan jag verkligen inte förstå.

Herr talman! Jag vill rätta ett fel i mitt förra anförande. Jag slutade med att yrka bifall till utskottets hemställan, men det var naturligtvis min mening att yrka bifall till reservationen. Det är väl så, herr Eriksson, att både utskottsmajoriteten och reservanterna är ense om att de nuvarande reglerna för beskattning av idrottsmännens priser är generösa.

Herr talman! I förevarande betänkande har bevillningsutskottet rationaliserat sitt arbete, så att utskottet där behandlar inte mindre än fyra motionspar. Jag har ingen anmärkning mot detta; det kan vara klokt att förfara så ibland. Däremot har jag vissa anmärkningar att göra mot vad utskottet skrivit och hemställt. Först skall jag uppehålla mig litet vid de motioner i vilka kräves en utredning rörande avdragsrätt för kostnad för nyanlagd skogsplantering. Där meddelar utskottet att den arbetande skogsskattekommittén under innevarande år väntas bli klar med sitt arbete. Utskottet har ansett att man skall vänta på detta och avstyrker därför motionerna. Jag hoppas bara att utskottets förmodan att utredningen skall bli färdig i år kommer att infrias och att vi inte härvidlag får som så många gånger tidigare uppleva en missräkning. Beträffande motionerna I1I:328 och II: 417 skall jag be att få säga litet mera. Det är inte första gången vi behandlar de frågor som det där gäller. I fjol höll jag här i kammaren ett längre anförande, i tron att därmed kunna underlätta för utskottet att i år inta en mera förnuftig ståndpunkt. Det var tydligen en fåfäng förhoppning. Det förefaller mig som om utskottets argumentering är något av de obotfärdigas förhinder. Utskottet skriver att det inte går att göra någonting åt den sak som motionärerna påtalat, och utskottet radar upp olika problem och framhåller att man inte kan se hur dessa skall kunna lösas. Det förhåller sig helt annorlunda med täckdikningsavdragen och avdragen för skogsvägarna, påpekar utskottet. Jag tror emellertid att dessa svårigheter bara finns i utskottets betänkande, Det bör inte vara så märkvärdigt att ändra en bestämmelse så, att en fruktodlare som rationaliserar sin odling får göra avdrag för kostnaderna. Märkvärdigare är det inte — och de kostnaderna kan vem som helst räkna ut. Man behöver inte ha varit taxeringsman i 20 år för att förstå detta. Det går bra bara man vill — den saken är obestridlig. Som bekant sker i dag rationaliseringar på alla områden: inom jordbruket, inom industrin och inom fruktodlingen — ja, i detta fall även när det gäller utskottets eget arbete. EEC marknaden rycker oss allt närmare oavsett vad man säger om att det dröjer. Vi vet mycket väl att man inom EEC har hunnit långt med rationaliseringen även på detta område. Om vi inte följer med vår tid här i landet, kommer vi ohjälpligt att så småningom slås ut i konkurrensen från EEC-länderna. Därför har fruktodlarna gått in för att med egna krafter och medel göra så mycket man någonsin kan för att i tid rationalisera odlingarna. Alla som har någon aning om fruktodlingens problem vet att man tidigare använde helt andra grundstammar och planteringsavstånd än nu. — Förhållandena i dag liknar inte alls det som tidigare har varit. En fruktodlare i dag kan inte fortsätta med de gamla fruktsorterna och det underlag som tidigare funnits, utan han måste skaffa träd med svagare grundstammar, om han vill nå bättre resultat. Ingen har möjlighet att nu betala 7 å 8 kronor i timmen till en man som på en stege med sex meters höjd arbetar med att plocka frukt. Vi måste få fram trädsorter som inte växer så mycket i höjden utan som bara blir två å två och en halv meter höga. Då kan man i stort sett ta ned frukten från träden utan att klättra på stegar. Det underlättar plockningen och medför även att man kan plocka mer per individ. Därigenom minskas kostnaderna, och det sker en mycket god rationalisering. Men om en fruktodlare alltså skall dra upp de gamla träden, och sätta nya igen, så betyder det rätt stora utgifter för honom. Utskottet har skrivit en hel del om saken, men anser att det är svårt att utforma avdragsregler på grund av ojämnheten i avkastningen. Men det står väl klart för var och en, att om man inte har inkomst ett år, kan man inte göra avskrivning. Om jag deklarerar enligt kontantprincipen, måste jag också ha inkomst för att kunna yrka avdrag. Jag tycker att detta skulle vara relativt lätt att inse. Hur är det på jordbrukets område? Ingen här i kammaren, är väl okunnig om att man kan låta betesvallar ligga kvar under 20 år, varefter man plöjer upp dem och besår dem på nytt med säd. Det har inte satts i fråga att jordbrukarna skulle vägras avdrag för detta utsäde. Det anses nyttigt att någon gång vända jorden och tillföra den nya gödningsoch grundämnen, och på det sättet uppnå bättre resultat. Det är samma sak här. Vi fruktodlare får, som jag tidigare sagt, avdrag om vi påtar ned det nya trädet i samma hål där det gamla fruktträdet stod. Så gör man emellertid inte, utan man ändrar avståndet från 5 X 5 meter till 5 x 3 meter. Därtill kommer en annan väsentlig sak. Om jag förfogar över så mycket jord att jag kan låta en viss bit ligga i träda, är detta till fördel ur alla synpunkter. Man kan under tiden få bukt med virus och parasiter. Det är med djupt beklagande jag konstaterar att utskottet fortfarande inte har fattat situationen och inte vill hjälpa till, så att fruktodlare kan stå emot den konkurrens som förr eller senare — och troligen rätt snart — kommer från EEC-marknaden. Under sådana omständigheter hade jag väntat mig ett annat utlåtande, men jag får väl upprepa mitt erbjudande från i fjol. Om utskottets ledamöter ännu inte fattat tillräckligt av situationen, skall jag stå till förfogande privat med upp lysningar, utan någon som helst kostnad för vederbörande.
Herr talman! Får jag bara påpeka att vi inte i utskottet — och utlåtandet är ju enhälligt — sagt något om att frågan inte går att lösa. Med hänsyn till att företagsskatteutredningen nu framlägger sitt betänkande har vi bara ansett att man bör avvakta detta betänkande.

Herr talman! Till herr Brandt vill jag säga att jag så många gånger har fått svaret att vi skall vänta och se, att nu vill jag inte göra det längre. Frågan 1 sig själv är inte så märkvärdig, att den inte går att lösa. Vi behöver inte vänta på vare sig företagsskatteutredningen eller någon annan utredning, utan vi kan fatta ett beslut utan vidare om vi vill. Men vill man inte det, kan man alltid hänvisa till utredningen, så har man klarat sig den här gången också.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 12 behandlas förutom motioner angående ändrade regler för villabeskattningen även motionsparet 1: 330 och II:419. I dessa motioner hemställes att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära att åtgärder vidtages att snarast införa en särskild beskattning av fritidshus i syfte att ge de berörda kommunerna en inkomsthöjning som vi motionärer anser vara väl motiverad. Utskottet har bestått motionerna en — som man brukar säga — välvillig skrivning, och detta är givetvis vi motionärer tacksamma för. Det heter i utskottets betänkande att för åtskilliga utpräglade fritidskommuner torde de skatteintäkter, som dessa kommuner erhåller genom fastighetsskatten och de inkomster som direkt eller indirekt kan erhållas från sommargäster, vara otillräckliga i förhållande till de ökade kostnader av skilda slag som sommarstugebebyggelse medför. I denna utskottets uppfattning instämmer jag helt. Men låt mig med några ord belysa de problem som vid fritidsbebyggelse uppstår för de s.k. värdkommunerna. Fritidsbebyggelsen medför en hel del kostnader för kommunerna. Vi behöver bara gå till Stockholms län och dess skärgårdskommuner för att finna ett i allmänhet svagt och vikande befolkningsunderlag. En =: befolkningsminskning på över 20 procent har ägt rum i en del av dessa skärgårdskommuner under den senaste tioårsperioden. Genom att länets skärgård alltmer får funktionen som fritidsoch sommarbostadsområde för en växande del av Storstockholm ökas befolkningen i dessa skärgårdskommuner mångdubbelt under sommaren — en tioeller tjugodubbling av en sådan kommuns befolkning under sommarmånaderna är inte något ovanligt.

Jag nämner endast kostnaderna för olika kommunala organ och funktioner såsom byggnadsnämnd med byggnadsinspektörer, hälsovårdsmyndigheter och brandväsende. Dessa organ måste vara dimensionerade för att motsvara de stora krav en fritidsbebyggelse för med sig. Planeringen för att säkra tillgången på dricksvatten och anordningar för avlopp, förvaring av sopor och avfall och över huvud taget tryggandet av tillfredsställande sanitära förhållanden medför både organisatoriska och ekonomiska problem för dessa kommuner. Jag vill för att ange problemets storleksordning anföra ett exempel från en typisk trakt med stor fritidsbebyggelse, nämligen min egen hemtrakt uppe i Roslagen. Fyra landskommuner bildar tillsammans med Norrtälje stad ett kommunblock. Inom dessa kommuner — vilka inom parentes sagt är s.k. avfolkningskommuner — bor 8 000 personer.

Sammanlagt hade således dessa fyra kommuner den 1 januari i år knappt 8 000 invånare men inte mindre än 11 300 fritidshus. Antar man att i varje stuga bor i genomsnitt sommarboende befolkningen att uppgå till 45 000 personer, gäster till sommarstugeägarna inte medräknade. Enligt sina översiktsplaner beräknar dessa kommuner att till år 1975 få ett ytterligare tillskott av ungefär 10 000 fritidsstugor för att år 1980 ha i runt tal 30 000 sommarstugor. Räknar man som förut med fyra personer i varje sommarstuga, blir det fråga om inte mindre än 120 000 fritidsboende personer mot en bofast befolkning som vid den tidpunkten med all säkerhet inte uppgår ens till de 8 000 invånare som kommunerna har i dag. Det är ganska naturligt att detta kommer att medföra mycket stora växande problem för dessa kommuner, med de kommunala investeringar som otvivelaktigt måste göras om kommunerna över huvud taget skall kunna bereda sin = fritidsbefolkning en någorlunda hygglig service. Med tanke härpå har vi motionärer velat aktualisera frågan om åtgärder för införande av en kommunal beskattning av fritidshus, i huvudsaklig överensstämmelse med fritidsberedningens betänkande Fritidslivet i Sverige, del 2, och de av länsstyrelsen i Stockholms län föreslagna riktlinjerna. Fritidsutredningens betänkande innehåller som bekant bl.a. ett förslag om att en kommun skall äga rätt att utta en årlig avgift på fritidsbebyggelse med högst 200 kronor, givetvis under förutsättning att denna avgift kommer de fritidsboende till gagn genom ökad service från kommunens sida. Bevillningsutskottet har i sitt betänkande understrukit motionärernas uppfattning att det är angeläget att kommunerna får ersättning för sina kostnader för fritidsbebyggelsen, och utskottet förutsätter också att Kungl. Maj:t ägnar denna fråga särskild uppmärksamhet. Herr talman! Med hänsyn till detta utskottets mycket positiva yttrande har jag i dag inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan under punkten 2. Jag vill dock uttala den förhoppningen att denna för fritidskommunerna ytterst angelägna fråga med det snaraste skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande är föranlett av motion nr 711 i denna kammare, i vilken hemställes att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om översyn och förslag rörande ändringar i beskattningsreglerna i syfte att främja de mindre företagens konsolidering, självfinansiering och utveckling. Med hänsyn till den utförliga motivering som föreligger dels i denna motion, dels i den till utskottets betänkande fogade reservationen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Frågan om enskilda företagares möjligheter att konsolidera sina företag är av vital betydelse såväl för de enskilda företagarna som för deras anställda. Dessa företagares möjligheter till självfinansiering och investeringar är i regel sämre än dem som står företag drivna av juridiska personer till buds. De sistnämnda kan exempelvis göra avsättningar till investeringsfonder, vilket enskilda företagare inte kan göra. De har därför under goda år inga möjligheter att göra skattefria avsättningar på liknande villkor. Detta liksom vissa andra problem om ändringar i skattereglerna i syfte att främja de mindre företagens konsolidering, självfinansiering och utveckling bör därför utredas, vilket vi också har skrivit i den reservation som är fogad till betänkandet. Herr talman! Jag vill kort och gott yrka bifall till reservationen vid utskottets betänkande.
Herr talman! Det är riktigt att de företag som drivs som enskilda firmor har i vissa fall sämre avskrivningsmöjligheter än aktiebolag och ekonomiska föreningar. Detta är någonting som sedan länge har påpekats. Vi på högerhåll har också anslutit oss till denna reservation, där man mera allmänt tar upp detta resonemang. Jag vill emellertid hänvisa till alla de konkreta förslag som vi har framlagt i detta ärende. Vad som för det första är angeläget för en enskild företagare är att skatteskalorna uppvisar en mindre häftig pro gressivitet. Det andra är att man får till stånd vissa former av självfinansieringsfonder och rätt att även utnyttja kapitalavdraget när en jordbrukare eller företagare har bundit sitt kapital och inte kan använda det på samma sätt som den som har sina pengar innestående i bank eller placerade i aktier eller andra värdehandlingar. Det är också nödvändigt att möjligheterna till avskrivning på varulager, maskiner och inventarier förbättras. Vi bör med andra ord få ett system som innebär att även det enskilda näringslivet kan göra avskrivningar på återanskaffningsvärdet. Det finns många sådana synpunkter som statsmakterna har anledning att beakta, och därför ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Inom utskottet råder inga delade meningar om de mindre företagens betydelse för svenskt näringsliv. För min del tror jag att dessa företag kommer att behövas även i fortsättningen trots den strukturrationalisering med sammanslagningar av företag till allt större enheter som nu pågår. Jag förstår därför strävandena för att ge dessa företag möjlighet att konsolidera sin ställning, vilket är vad motionärerna syftar till. När man säger att de mindre företagen har en sämre ställning än aktiebolag och ekonomiska föreningar, är det dock en sanning med modifikation. Alldeles klart är det inte att det förhåller sig så. Som de ärade ledamöterna kan se på s. 3 i betänkandet påpekar utskottet att gift fysisk person med omkring 90000 kronor i beskattningsbar inkomst får en statlig inkomstskatt som ungefär motsvarar bolagsskatt, d.v.s. 40 procent. En sådan inkomstnivå uppnådde enligt inkomststatistiken för taxeringsåret 1965 endast en halv procent av de fysiska personer som var enskilda rörelseidkare. Den skattelagstiftning som finns är således inte alltid till nackdel för dessa om man jämför dem med bolag och ekonomiska föreningar. De små företagen har dessutom — bortsett från rätten till investeringsfonder — framför allt rätt att skriva ned varulager till 40 procent samt rätt till avskrivningar omedelbart på maskiner, inventarier och byggnader. På det sättet finns alltså möjligheter till konsolidering i skälig omfattning. Motionärerna åberopar att de små företagen inte har rätt att göra avsättningar till pensionsstiftelse för huvuddelägare i familjeföretag. Utskottsmajoriteten har då erinrat om att pensionsstiftelseutredningen i sitt betänkande 1965 — som nu ligger hos regeringen — föreslår rätt för familjebolag att i en särskild skuldpost i balansräkningen redovisa medel för att trygga pension åt huvuddelägare enligt en allmän pensionsplan. Familjebolagen skall också få rätt att avsätta realmedel till pensionsstiftelse för att trygga pension till huvuddelägare. Detta förslag innebär alltså väsentliga förändringar beträffande just detta problem.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

Herr talman! Herr Brandt har med 3ivit att småföretagen har en missgynnad ställning. Det är förvånansvärt att man tycks hylla åsikten att enbart de stora företagen skall ha förmåner för att kunna utvecklas vidare. Om jag inte är alldeles fel underrättad har emeller tid de stora företag, som vi har i dag, utvecklats från ursprungligen mycket små enheter. Skulle det inte kunna tänkas, herr Brandt, att det även i dag finns sådana små enheter, som man kanske inte har någon större högaktning för i dag men som i framtiden kan utvecklas till mycket stora företag, under förutsättning att de får en likvärdig ställning i fråga om fondavsättning och annat? Jag menar att man inte får hysa ringaktning för de små företagen. De stora företag vi har i dag, t.ex. ASEA, har en gång varit mycket små företag, och de småföretag vi nu har kan också bli stora under förutsättning att de får arbeta under likvärdiga «förutsättningar.
Herr talman! Jag vill gärna bekräfta vad herr Brandt sade, att det skall bli en ändring vad gäller rätten för huvuddelägare i familjeföretag att göra avsättning för sin pensionering. En utredning blev färdig med den frågan för åtminstone ett par år sedan, men det har tagit lång tid för departementet att få fram en proposition. Nu lär propositionen komma under påskferien, och så småningom kan riksdagen alltså fatta beslut. Intressant i sammanhanget är att ett 15-årigt motionerande här i riksdagen nu krönes med framgång när vi äntligen får ett förslag på riksdagens bord. Detta exempel visar att regeringen är mycket betänksam innan den låter framkastade propåer resultera i förslag till Sveriges riksdag.
Herr talman! Herr Brandt sade att de små företagen i vissa avseenden inte befinner sig i en sämre ställning än de större — han pekade på beskattningen och nämnde att avskrivningsreglerna är generösa. Det är riktigt, men det finns andra områden där behandlingen av de små företagen inte är så där helt generös. Det gäller exempelvis möjligheterna att lägga av kapital för framtida investeringar genom att bygga upp investeringsfonder. Vi anser att bestämmelserna bör ses över och att det bör läggas fram förslag till generösare regler för de små företagen.
Herr talman! Herr Vigelsbo säger att de stora företag som vi nu har i regel har utvecklats ur små företag, och det är naturligtvis riktigt. För att vi skulle förstå vad han menade tillade han, att samma sak kan ske även i fortsättningen, om företagen får arbeta under likvärdiga villkor. Men villkoren för de små företagen har ju varit desamma tidigare, och ändå har några utvecklats till de stora enheter som finns nu. Jag tror att detsamma skall visa sig möjligt även i fortsättningen. Motionärerna säger själva, att de inte anser inrättande av investeringsfonder hos småföretag vara en praktisk väg att lösa frågan, men de vill få fram något annat slags fondbildning. Vi har sagt att om den saken kopplas samman med den progressiva beskattningen, kommer det att uppstå svårigheter vid tillämpningen. I den mån företagsbeskattningssakkunniga kan finna en lösning kan riksdagen fatta beslut, och då är saken klar, men vi väntar på att de skall ta itu med denna sak. Det förvånar mig att herr Magnusson i Borås inte har nöjt sig med utskottsmajoritetens betänkande med hänsyn just till företagsbeskattningsutredningen, eftersom han i den förra fråga vi diskuterade hänvisade till den. Det är samma sak i detta fall. Vi ställer oss inte avvisande — alla har precis samma intresse — men det gäller att lösa problemet så, att vi inte krånglar till saken och får svårigheter i tillämpningen, eftersom det inte blir till glädje för någon part.

Herr talman!

Herr talman! Eftersom riksdagen förra året på grundval av ett framlagt utredningsförslag ganska ingående diskuterade frågan om stöd åt hästaveln, är det inte min mening att nu dra upp denna sak på nytt i dess helhet, utan jag vill bara peka på en detalj, om än en viktig sådan, som vi reservanter anser bör observeras. 1963 års hästutrednings förslag som låg till grund för riksdagens beslut syftade till att bidrag skulle utgå endast till kvalitetsfrämjande åtgärder. Denna målsättning har accepterats av avelsorganisationerna. Även om den föreslagna medelstilldelningen är 935 000 kronor, får man godta den och försöka få ut det mesta möjliga av den. Det är emellertid av mycket stor vikt för att man skall kunna få ut högsta möjliga effekt, att de anslagna medlens användning ej på förhand bindes i detalj utan får bero av en anpassning till rådande förhållanden. Det är samtidigt sannolikt att de medel som anvisas till premieringar och till bidrag till hingsthållningen räcker, men att beloppet för avelsbefrämjande åtgärder, 125 000 kronor, visar sig otillräckligt. Den hästavelsorganisation som jag tillhör och har arbetat för under en del år och som har lantbruksstyrelsens uppdrag att göra försök med identitetsmärkning av föl, även det ett bidrag till bedrivande av kvalitetsavel, har nu kommit fram till en metod som av experter anses betryggande. Meningen är att en obligatorisk identitetsmärkning skall startas, men varifrån skall medel härtill tas? På grund av det minskade antalet hingstar blir det bidragsmedel över av den del som skall gå till hingsthållning. Samtidigt har många stoägare fått väsentligt högre fraktkostnader för vilka det borde utgå bidrag. Medel kan emellertid inte lämnas i detta fall, om man skall följa utskottets förslag, även om det finns medel kvar av hingsthållningsbidraget. Även andra åtgärder kan komma i fråga för bedrivande av ett aktivt avelsarbete: anordnande av prestationsprov, kurser i hovvård m.m. Fördelningen av anslagsmedlen skall nu göras av lantbruksstyrelsen efter samråd med hästavelsnämnden, och det måste vara en fördel med tanke på anslagets syfte, om dessa organ får rätt till en friare disposition av medlen. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservation 1 vid punkten 8 i jordbruksutskottets utlåtande nr 1.

Herr talman! Herr Berndtsson motiverar reservanternas uppfattning med att det bör ske en anpassning till rådande förhållanden. Utskottsmajoriteten har för sin del ansett att man, då riksdagen så sent som föregående år beslutade om nya riktlinjer för detta stöd, bör vänta något och avvakta utvecklingen samt de erfarenheter den ger.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

Herr talman! Tillsammans med herr Karl-Erik Eriksson har jag vid denna punkt fogat en reservation till utskottets utlåtande. Den bygger på motionerna I: 118 och II: 154. I dessa motioner har vi yrkat på ett driftbidrag på 27000 kronor till Gammelkroppa skogsskola. Ett bifall till motionerna skulle innebära en höjning av anslaget under denna punkt med 27000 kronor. Gammelkroppa skogsskola drives av stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola. Den är effektiv och utför ett mycket gott arbete. Detta kan vitsordas av både riksdagsledamöter och andra som besökt skolan. Kungl. skogsstyrelsen har också i sitt anslagsäskande upptagit ett anslag till skogsskolan i Gammelkroppa på 27 000 kronor.

De gammelkroppaelever som vidareutbildat sig vid statens skogsmästareskola har likaledes hävdat sig väl jämfört med övriga elever från statens skogsskolor.» Jag tror att ett anslag på 27 000 kroner till skolan skulle vara väl motiverat. Utskottet har emellertid avstyrkt motionerna och därvid hänvisat till den utredning som pågår inom skogsbrukets yrkesutbildningskommitté. Det brukar visserligen vara vanligt att man avvaktar resultatet av pågående utredningar, men i reservationen har det föreslagits att detta anslag på 27000 kronor skall ges i avvaktan på utredningens betänkande. Med hänsyn härtill, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Riksdagen har under de närmast föregående åren behandlat liknande motioner om statsbidrag till Gammelkroppa skogsskola men avslagit dem. Herr Jonasson är säkert medveten om att chanserna för ett bifall i år knappast är större än tidigare. Utskottets avslagsyrkande har inte sin grund i någon nedvärdering av det arbete som utförs vid Gammelkroppa skogsskola. Utskottets ställningstagande beror i stället på att skogsskolorna haft en viss överkapacitet under senare år, något som motiverar att det inte ges stöd åt enskilda skogsskolor. Dessutom behandlas, som herr Jonasson redan sagt, skogsskoleutbildningen av skogsbrukets yrkesutbildningskommitté, som redan i år beräknas framlägga förslag till ny organisation av denna yrkesutbildning. Under dessa förhållanden är det inte rimligt att tillmötesgå reservanternas begäran. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till jordbruksutskottets förslag.

Herr talman! Med anledning av motion II: 823 som behandlas under punkt 90 i jordbruksutskottets utlåtande nr 1 vill jag framföra en del synpunkter. Av motionens argumentering framgår att motionärerna anser att den aktuella forskningen utgör en angelägenhet för kraftintressenterna och sker helt i deras intresse. Det anser jag dock vara felaktigt. Enligt vattenlagen 11 kap. 97 8 skall gottgörelse åt vattendomstolens sakkunniga erläggas av sökanden. Sakkunniga i fiskefrågor är fiskeriintendenterna, och en del av deras utredningar har enligt riksdagsbeslut 1957 och 1962 avskilts som mer grundläggande och fullföljs på sötvattenslaboratoriet. Till följd av riksdagsbesluten har dispyt uppstått mellan kraftintressenterna och fiskerimyndigheterna om kraftintressenternas skyldighet att stå för denna mer grundläggande utredning eller forskning. Den rättsliga tvisten kan endast avgöras av domstol. Mcn i detta läge har kraftintressenterna utnyttjat situationen till att deklarera sin avsikt att ej längre till statsverket inbetala de medel det rör sig om. Om man, som jag, förutsätter att denna forskning är av sådan angelägenhetsgrad, att den bör fortsätta i oförminskad omfattning, måste därför medel frambringas. Jordbruksministern har valt att föreslå att s.k. 2: 10-medel skall användas härför. Tre statliga utredningar — 1957, 1962 och 1965 — har behandlat frågan om den aktuella verksamhetens finansiering. Fiskeristyrelsen har i sina petita föreslagit finansiering över riksstaten av den aktuella verksamheten. Jordbruksutskottet har ställt sig tveksamt till jordbruksministerns förslag om användande av 2: 10-medel, och det inger farhågor beträffande arbetsmöjligheterna för denna betydelsefulla verksamhet.

En lång rad andra, på forskning och noggrann analys baserade uppslag, är lovande — detta gäller t.ex. insjölax i Storsjön, Storuman m.fl. sjöar. Det kommer att ta lång tid innan man för varje region funnit de bästa åtgärderna. Verksamheten kommer att få sekundär betydelse utanför regleringslandskapet. Så har exempelvis kanadaröding med framgång provats i en del av Mälaren. Det är klart att dessa fiskefrågor, som gäller inlandet och Norrland, ur havsfiskarnas synpunkt ter sig mer eller mindre betydelselösa. Men så är ingalunda fallet. Tvärtom växer intresset för fiske för varje år. I en del fall — t.ex. när det gäller de större sjöarna — bedrivs detta fiske mer eller mindre som yrkesfiske, men i det stora flerta let fall är det fråga om fritidsfiske. Karavaner med bilar från kusten söker sig inåt landet för fiske. Detta sker i ett område — hela Norrland norr om Dalälven — där allt fler vatten tagits i anspråk för kraftutvinning med kraftstationer och sjöregleringar. Även när alla nu aktuella vattenmål avslutats — och tiden dit är kanske trots allt inte alltför lång — kvarstår för lång tid framåt som ett riksintresse att dessa vatten förvaltas och vårdas på bästa sätt, d.v.s. så att man med en moderniserad fiskevård kan få dem att producera mera. Norrlands inlandsvatten är en naturtillgång som vi måste slå vakt om. Detta är sannerligen inte kraftintressenternas intressen enbart, utan för en stor del av Norrlands befolkning och — med alla turister söderifrån — är det ett viktigt problem för hela landet. Det behövs forskning. Den saken har upprepade gånger vitsordats av olika utredningar, senast av den Wikströmska, som avlämnade betänkande våren 1965, och det borde vara självklart att denna verksamhet finansieras över riksstaten, när andra medel saknas. Sedan <sötvattenslaboratoriets = tillkomst 1932 har ingen annan upprustning skett där än med den personal som nu arbetar med regleringsfrågorna. Om den försvinner betyder det ett kraftigt bakslag för svensk fiskevård, samtidigt som antalet fritidsfiskare stiger. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets, som bör godkännas av riksdagen men resultera i att jordbruksministern med början nästa år stegvis flyttar över den aktuella verksamheten på riksstaten. Det rör sig totalt om 350 000 kronor, och då bör ihågkommas att hälften av beloppet redan utgår av statsmedel genom Vattenfall som kraftproducent. Det är alltså bara halva summan i verklig utgiftsökning för statsverket. Jag har velat framhålla detta eftersom denna forskningsverksamhet är mycket angelägen och viktig för mitt län och för alla områden i vårt land med reglerade vatten liksom för det växande antal människor som på sin fritid har funnit en stimulerande och värdefull hobby i fritidsfisket.

Herr talman! Av propositionen framgår att Kungl. Maj:t till studieoch utbildningsverksamheten på fiskerinäringens område beräknat 120000 kronor. Utskottet har för sin del uttalat sig för bifall till ett motionsyrkande om 150 000 kronor. Utskottet har gjort sitt ställningstagande med «utgångspunkt från vad motionärerna anfört om det ökade utbildningsbehovet, som enligt motionärerna beror på att en stor del av de svenska fiskefartygen kommit att falla under sjöbefälskungörelsens stadgande om behörighet för förare och maskinskötare på vissa fartyg. Mot utskottets förslag har anförts reservation till förmån för Kungl. Maj:ts förslag. Även reservanterna anser att den aktuella utbildningen har stort värde. Då emellertid ifrågavarande anslagspost redan av Kungl. Maj:t upptagits till ett med 20000 kronor förhöjt anslagsbelopp för nästa budgetår i förhållande till innevarande års anslag, anser reservanterna att därvid bör kunna få bero. Ett starkt motiv för reservanternas uppfattning är det nuvarande ekonomiska läget, som talar för återhållsamhet när ökade utgifter inte är oundgängligen nödvändiga. Reservanterna har också uppmärksammat att fiskeristyrelsen i sin framställning om anslag inte ansett erforderligt att öka posten för annat än studieresor. Med hänsyn till det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till den vid punkten 95 fogade reservationen av herr Mossberger m.fl.

Herr talman! Anslaget till statsunderstödd utbildningsverksamhet för fiskare kan väl sägas vara mycket befogat. I den rationalisering som har pågått och som fortfarande pågår inom fiskerinäringen är det helt enkelt nödvändigt att fiskarna får möjlighet att utbilda sig. Efter hand som de skaffar sig större och dyrbarare båtar ökas också kraven på dessas skötsel. Fisket bedrivs allt längre bort från hemmahamnen. Man kommer ut på vidare vatten, och det ställs större krav på kunskap om na vigation och användning av tekniska hjälpmedel. Den statsunderstödda utbildningsverksamheten har därför kommit till väsentlig nytta. Hushållningssällskapen har i samarbete med Fiskarnas studieförbund ordnat en omfattande kursverksamhet, som varit mycket uppskattad och även givit goda resultat. Därför har också efterfrågan på dessa kurser ständigt ökat liksom anspråken på statsbidraget, och kostnaderna uppgår för närvarande till cirka 280 000 kronor. Behovet är alltså mycket stort, och den ökning av anslaget med 30 000 kronor som fiskeristyrelsen har begärt är befogad. Vi får också beakta att en starkt bidragande orsak till utbildningsbehovet har varit att en stor del av de svenska fiskefartygen har kommit att falla under sjöbefälskungörelsens stadgande om behörighet för förare och maskinskötare. Dessa har alltså genom statsmakternas beslut blivit ålagda att skaffa sig denna behörighet. Därför är det naturligt att möjlighet skall föreligga för vederbörande att få denna utbildning — den skall inte behöva upphöra på grund av medelsbrist. Jag anser sålunda att det är vår skyldighet att i någon mån hjälpa till genom att bevilja det ifrågavarande högre anslaget. När vi behandlade frågan i utskottet kom vi också franv till att anslaget behövde ökas. Vi inom utskottsmajoriteten har givetvis full insikt om det ekonomiska läget och om nödvändigheten av återhållsamhet, men de medel som avsättes för detta ändamål är väl använda pengar. Herr talman! Jag skall inte vidare redogöra för alla de fördelar som är förenade med den aktuella verksamheten utan yrkar nu endast bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Under denna punkt behandlas ett par motioner, nr 182 i första kammaren och nr 224 i denna kammare. I dessa motioner har vi hemställt att »riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om skyndsam prövning och förslag beträffande sådan ändring av reglerna för dispositionen av domänverkets markfond, att fondens medel må kunna tas i anspråk för inköp av särskilda naturoch fritidsområden samt för ordnande av friluftsanläggningar». Motionerna har följts upp i reservationen 4 a. Denna fråga har diskuterats tidigare här i riksdagen, och därför skall jag fatta mig kort. Jag vill ändå konstatera att behovet av mark för fritidsändamål blir allt större. En aktivare naturvårds politik är nödvändig. En sådan har naturligtvis inletts, men en ytterligare vidgning kräves, om det skall bli möjligt att realisera önskemålen utan alltför stora utgifter för kommunerna. Det är med hänsyn härtill vårt förslag har lagts fram. Vad är mer naturligt än att använda domänverkets markfond för detta ändamål? Fonden torde uppgå till ett 20-tal miljoner kronor. Enligt de regler som föreligger för domänverkets markfond skall denna nyttjas för inköp av mark för skogsoch jordbruksproduktion. Om man ser de resultat som de statsägda skogarna visar — de ger ett sämre utbyte än de enskilda — tycker man sig kunna göra en god insats genom att ta dessa pengar i anspråk för naturvårdsoch fritidsändamål. Det finns ingen anledning — enligt vårt sätt att se saken — att öka statens innehav av mark under sådana omständigheter. För att denna användning av fonden skall bli möjlig är det emellertid nödvändigt med en förändring av reglerna i detta avseende. Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 4 a.

Herr talman! Jag vill hålla med herr Jonasson om att det är hög tid att bevara vackra naturområden innan det är för sent, innan exploateringen blir alltför omfattande. Det är lika angeläget att vidta åtgärder för att underlätta för allmänheten att få vila och rekreation ute i vår sköna svenska natur. Staten kan bidra på många olika sätt till att skapa rastplatser, badanläggningar, campingplatser, skidbackar, friluftsgårdar 0. s. Vv. De punkter i budgeten som är aktuella i detta sammanhang är dels den som vi nu behandlar, dels en på kapitalbudgeten som rör statens köp av mark. Enligt det förslag som vi nu diskuterar kan staten ge bidrag till markägare för intrång av olika slag. Det kan bl.a. ifrågakomma att man ger ersättning till markägare för att de avstår från att utnyttja sin mark, t.ex. som grustag. I ett motionspar, nr 655 i första kammaren och nr 818 i denna kammare, har vi föreslagit att pengar i båda dessa avseenden skall kunna tas ur domänverkets markfond i stället för av budgetmedel. Genom att markfonden försäljer mark — i stor utsträckning tomtmark — tillföres den årligen medel. Det är naturligt och riktigt att de medel som staten får in på detta sätt, bl.a. genom markvärdestegring, ökar allmänhetens möjligheter att njuta av vår svenska natur. Jag yrkar därför, herr talman, bifall såväl till reservation 4 a, som för framtiden vill ändra grunderna för ett utnyttjande av markfonden, och också till 4 b, innebärande ett omedelbart utnyttjande av 3 miljoner kronor ur markfonden för detta ändamål och därmed motsvarande besparing av budgetmedel.

Herr talman! Vad gäller reservation 4a kan jag inskränka mig till att instämma med herr Jonasson. När det däremot gäller reservation 4b vill jag avråda från bifall, eftersom denna, såvitt jag förstår, bygger på felaktig grund. Reservanterna är litet ologiska.

Ireservation 4b begäres emellertid trots detta att 3 miljoner kronor skall disponeras ur fonden för sådant ändamål. Om riksdagen till äventyrs skulle bifalla reservation 4b, kan den situationen uppstå att det helt enkelt saknas medel till de ersättningar åt markägar na, som behöver utgå till dess att grunderna eventuellt har översetts. Jag kan aldrig tänka mig att reservanterna har räknat med att en sådan situation skulle kunna uppstå. Men åtminstone teoretiskt sett föreligger risk för att det kan gå så. För att trygga tillgången på medel för uppgiften att kunna ge ersättning åt markägarna vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan, vad beträffar "anslagsbeloppet under denna punkt för detta år.
Herr talman! Såvitt jag kan förstå finns det ingen risk för att den situation skall uppstå som herr Hansson i Skegrie skisserade. Riksdagen har dock full och suverän rätt att besluta att medel skall tagas från markfonden för detta ändamål. Den fråga som tages upp i reservationen 4a gäller att man för framtiden utan att höra riksdagen skall kunna disponera medel från markfonden. Det är en helt annan sak.

Herr talman! Vid föregående budgetårs utgång uppgick å anslaget under denna punkt reserverade medel till 2,3 miljoner kronor. För budgetåret 1967/68 föreslår departementschefen att anslaget föres upp med oförändrat 3 miljoner kronor, och utskottet har anslutit sig till detta förslag. De föregående talarna har redogjort för de båda vid punkten avgivna reservationerna. Beträffande behandlingen av tidigare motioner i samma ämne hänvisar jag till den debatt som fördes i denna kammare i slutet av föregående år. Utskottet har inte ansett att sedan dess något nytt framkommit, som kunnat föranleda ett annat ställningstagande från utskottets sida. Utskottet avstyrker därför motionerna I:655 och II: 818. Utskottet har inte heller funnit skäl att tillstyrka motionerna 1:182 och II: 224, Med vad jag nu anfört vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.